Herr talman! Nu måste jag göra en del besvikna, nämligen de som har förväntat sig en sång inom det här området. Jag har nämligen inte haft tid att hitta någon lämplig sång när det gäller åtgärder mot svarttaxi. Jag hoppas att vi kan fortsätta den traditionen på annat sätt. I dag handlar det nämligen om att vi ska vidta effektiva åtgärder mot svarttaxi och om påföljder. Ekonomisk brottslighet inom taxibranschen måste nämligen sättas åt, dels för att seriösa taxiföretag måste ha bra villkor och förutsättningar, dels för att alla faktiskt ska vara med och bidra till välfärden genom skatt. I betänkandet finns ett tillkännagivande till regeringen om obligatoriska redovisningscentraler, och dessutom finns det två reservationer och ett särskilt yttrande. Nu kan debatten börja!

Herr talman! Vi ska diskutera ett betänkande, Åtgärder mot svarttaxi , som kanske inte innehåller så väldigt många frågor, men vi kan dem - vi har lärt oss genom åren. Nu har vi ett tillkännagivande igen från utskottet om att vi vill att åtgärder ska vidtas, och det är ju ändå glädjande. Samtidigt är det väl lite genant för utskottets majoritet att prata i ord och försöka visa hur positiva de är bara genom att försöka dölja regeringens handlingsförlamning. Vi kan dra oss till minnes frågan om tömningscentraler. Vi hade ett tillkännagivande under riksdagsåret 2001/02, då vi bad om att vi skulle få en utredning till stånd och att det skyndsamt skulle vidtas åtgärder. Det var väl bra att någonting skulle ske! Vad säger vi sedan i utskottet? Jo, i utskottets betänkande TU5 från 2003 04. Nu befinner vi oss i slutet av 2005/06 och säger att vi förutsätter att regeringen under innevarande mandatperiod kommer med en lagrådsremiss, så att frågan kommer på rull. Mina frågor till Brandin är: Är du stolt över regeringen? Är detta vad svenska folket vill höra? Är detta den hastighet som små, enkla, självklara saker ska ha för att genomföras? Jag skäms å mina egna och mina borgerliga kamraters vägnar över att vi har en regering som inte har någon som helst förmåga. Det finns många viktiga saker att ta upp. När svenska folket hör om svarttaxiverksamhet så tänker de naturligtvis på ekonomisk brottslighet, och det är en stor ekonomisk brottslighet. Det döljs ett antal miljarder kronor i denna verksamhet. Det är nog så skrämmande, men det är också skrämmande ur andra synvinklar. Just i samband med svarttaxiverksamhet vet vi att det förekommer mycket våld, misshandel och kriminell verksamhet över huvud taget. Det är ofta unga människor som, kanske av oförstånd, nyttjar svarttaxi. Ibland går det bra, och ibland går det faktiskt väldigt illa. Herr talman! Vi har också tagit upp en taxameterfråga. Där har Magdalena Andersson från Jönköping på ett utomordentligt sätt skrivit en motion som redovisar problematiken runt en kanske liten verksamhet inom det här området - limousinetjänst. Vad tycker utskottets majoritet här? Jo, ni tycker ingenting! I vanlig ordning tycker inte regeringsföreträdare egentligen någonting, utan de säger att de har samma uppfattning som regeringen. Kan Brandin redovisa vilken den uppfattningen är för mig? Kan Brandin tala om ifall han tycker att vi har ett samhälle som behandlar våra näringsidkare likvärdigt och på ett seriöst sätt i vårt land? Magdalena Andersson har tagit upp problematiken hur lagstiftningen tolkas olika. Jag har försökt få majoriteten i utskottet att förstå det här, men det finns ingen vilja. Man säger: Nej, vi litar på myndigheter, och vi litar på Vägverket. Ändå vet utskottet om att Länsstyrelsen i Jönköping bland annat uppmanat till ett överklagande till Vägverket för att få frågan prövad. Varför ska regler tolkas olika i Stockholm? Varför ska det vara dispenser på ett enkelt sätt i Stockholm, Göteborg och kanske Malmö men inte på våra mindre orter? Det ser inte utskottets majoritet som något problem. Här ska det vara olika lagstiftning, kan man i princip säga - åtminstone en grov olikhet i tolkningen. Nu får det inte ske några missförstånd om min synpunkt på det här. Det är ju det man alltid får befara från den här regeringen, till exempel att man kanske till och med ska ändra lagstiftningen så att det blir omöjligt med limousineservice utan taxameter även i våra storstäder. Men jag hoppas att även Brandin i sitt inlägg går upp och säger att det inte är det som vi vill ha. Vi vill ha möjligheten att man ska kunna få dispens även ute i landet. Jag ska inte gå in i detalj på vad denna fråga handlar om. Eftersom jag ser att Magdalena Andersson finns här i kammaren i dag är jag övertygad om att hon med stor entusiasm och stort kunnande kommer att redovisa den frågan. Den finns ju också med i vår reservation nr 2. Herr talman! Vi har två reservationer i detta betänkande. Den ena handlar om taxameterfrågor, som naturligtvis är en jätteviktig fråga, och jag hoppas att Brandin kommer att redovisa några tankar kring det. Vi har också reservation nr 1 om fullbordande av brott. I vanlig ordning yrkar Moderata samlingspartiet bifall endast till en reservation. Det är alltid den första reservationen, och vi yrkar alltså bifall till reservation 1 under punkt 2. Innan jag avslutar vill jag säga att jag tycker att det är bra att vi kan pressa regeringen med tillkännagivanden, för det är ju vårt instrument. Men, som sagt, med tanke på hur de tidigare hanterat våra tillkännagivanden börjar jag tröttna och förstå att tillkännagivanden från Socialdemokraterna i detta utskott kan de gå med på bara för att dölja handlingsförlamningen hos regeringen.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation nr 2. Svarttaxi är en omfattande oseriös näring, om man nu får kalla den så, vid sidan av den seriösa taxinäringen. Det är en olaglig taxiverksamhet som förekommer i hela landet, särskilt i de större städerna. Förutom den ohederliga konkurrensen som tidigare nämnts innebär det också en stor skatteförlust för samhället, men det stora och svåra är dock den brottslighet som följer i spåren av verksamheten. Rån, misshandelsbrott, stölder och även våldtäkter förekommer. Det är en av de mer tråkiga delarna av svarttaxiverksamheten. För att komma åt svarttaxiverksamheten krävs såväl en skarpare lagstiftning som fler poliser och andra åtgärder. Inspiration till detta finns att hämta i Norge och andra länder. Vi vill också ha möjlighet till snabbare bötfällning även vid enstaka körningar. Vi vill att polis och åklagare, som i dag saknar bra möjligheter att beslagta och förverka fordon som brukas vid denna verksamhet, får den möjligheten. Vidare borde körkortsåterkallande vara möjligt, vilket vore ett enkelt sätt att kunna utmäta straff. Med hänsyn till det stora ansvar som är förenat med yrkesmässig befordran av personer, som vi vill att ordinarie taxiverksamhet ska ha, handlar det om taxiförarlegitimation samt körprov i samband med taxilegitimation, vilket kommer att påverka trafiksäkerheten positivt. Det är sådant som vi kräver av den egentliga näringen och som vi har all anledning att tro inte finns hos den illegala delen av densamma. Det finns många risker, många faror, med svarttaxiverksamhet. Jag vill också, herr talman, uppmärksamma den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Vi kan läsa att för närvarande planeras åtgärder vid bland annat Skatteverket för att komma till rätta med problemet. Problemet är stort. 20-25 % av branschens omsättning bedöms komma från fiffel. Det handlar om många miljarder kronor. Även Taxiförbundet har uppmärksammat problemet och välkomnar krafttag mot fusket. Det är angeläget att arbetet påskyndas så att vi ser snara förslag. Men även om taxameterfrågor och rutiner kring tömningar är vapen i denna kamp får det inte leda till alltför stelbenta regelverk. Behovet av undantag för bland annat limousineservice har uppmärksammats av föregående talare. Möjligheten finns i dag, men reglerna är alltför strikta för att kunna tillämpas på ett rimligt sätt. Undantag kan inte göras generellt för förbokade kunder, utan särskilt undantag och tillstånd måste begäras för varje enskild kund. Dessutom har dispensmyndigheten länsstyrelsen hörts tillämpa reglerna olika strängt. Vi tycker att förbeställda resor ska kunna tillåtas på ett enklare sätt så att inte varje resa måste kräva speciellt tillstånd. Det måste finnas utrymme för en öppning också i denna fråga. Herr talman! Med detta yrkar jag återigen bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag instämmer i yrkandet om bifall till reservation 2 om taxameterfrågor och utvecklar därför inte ytterligare den argumentation som vi just tagit del av och som även finns i reservationen. I stället vill jag lyfta fram Kristdemokraternas särskilda yttrande om veteranfordon. Där vill vi, utan att gå emot majoriteten i utskottet, framhålla att de striktare bestämmelserna, som är nödvändiga för att komma åt svarttaxiverksamheten, måste definieras så tydligt att inte alla körningar med personbil eller lätt lastbil, som sker mot ekonomisk ersättning, ska falla under yrkestrafiklagens straffbestämmelser. Vi anser att det måste vara fullt möjligt att vid till exempel studentexamen, bröllop och andra högtider kunna anlita en person, någon som man inte är släkt eller närmare bekant med, för att få en körning just en sådan högtidsdag. Det kan handla om veteranbilar och andra intressanta fordon. Brandbilar används till exempel i min hemkommun Simrishamn. Det förekommer också lövade bilar och så vidare. Vi utgår från att regeringen inte har för avsikt att omintetgöra möjligheten att anlita någon för sådana transporter, som alltså sker någon enstaka gång om året under festliga förhållanden. Vi noterar dock att propositionen inte tydliggör detta på ett tillfredsställande sätt, och därför lyfter vi fram det i det särskilda yttrandet. Jag välkomnar om Brandin skulle vilja understryka att vi inte behöver oroa oss. Om han inte gör det blir jag däremot orolig. I regeringens proposition resoneras kring vilken typ av körningar som inte är avsedda att omfattas av yrkestrafiklagens bestämmelser om erbjudande av körningar till allmänheten. Det anförs exempel som jag nämnde - körning av släktingar, vänner, arbetskamrater, grannar och andra bekanta.

Herr talman! Vi ska i dag besluta om åtgärder för att minska den allvarliga verksamhet med svarta taxifärder som dagligen pågår över hela landet. Det är ingen liten fråga, och det är glädjande med den stora enigheten om de åtgärder som behövs på de viktigaste områdena, även om det tagit tid. Det har varit en bra process i utskottet i dessa frågor. Svenska Taxiförbundet gjorde en svarttaxiinventering år 2002. Den visade att det då fanns minst 1 000 svarttaxiförare i landet, och därtill kommer naturligtvis ett okänt mörkertal. Verksamheten förekommer både i stora städer och på mindre orter, och som redan väl redovisats är allvarlig kriminalitet ofta kopplad till att utan tillstånd och mot betalning utan kvitto skjutsa allmänhet. Samtidigt tar svarttaxiverksamheten marknadsandelar från den yrkesmässiga taxiverksamheten och svärtar ned hela branschen. Svenska Taxiförbundet arbetar självfallet kraftfullt mot den osjysta konkurrensen och har listat sex viktiga åtgärder, som jag vill lyfta fram. Myndigheterna måste 1. prioritera kampen mot svarttaxi, 2. skärpa lagen genom att underlätta bevisningen, 3. öka samverkan mellan polis, förtroendevalda politiker med flera, 4. stänga av vissa av stadskärnornas gator under natten, 5. förbättra kollektivtrafiken och 6. varna allmänheten, främst unga människor, för riskerna med svarttaxi. I dag tar vi stora steg för att uppfylla det första och andra kravet, och jag hoppas att övriga förslag i stor utsträckning kan tillgodoses på kommunal nivå. Ett enigt utskott, inklusive Centerpartiet, ställer sig alltså bakom förslaget att den som utfört någon enstaka transport utan att ha tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik kan straffas med böter. Detta bör i betydande grad underlätta för polisen att komma åt dem som ofta ägnar sig åt olagliga taxitransporter. Vi utesluter heller inte att ytterligare straffskärpningar bör ske genom att påföljden fängelse bör kunna komma i fråga i vissa fall vid olagliga persontransporter. Det här är en grannlaga fråga, och jag tycker att skrivningen är bra. Det är ett betydande steg framåt att polisen nu kan lagföra också en enstaka bilkörning, vilket ger böter. Och det handlar alltså inte om släkt, vänner och bekanta utan om körningar av andra. Centerpartiet lägger som bekant stor vikt vid integritetsfrågor. Även i den här frågan måste man framhålla vikten av att stävja svarttaxiverksamheten mot den enskildes rätt till en personlig integritet. Även om vi nu öppnar för att en enstaka svarttaxikörning i vissa fall - vilka i så fall måste analyseras och preciseras mycket noga - skulle kunna straffas med fängelse, måste vi ha klart för oss att det vore ett orimligt hårt straff för den som utan annan kriminalitet gjort en eller annan körning mot betalning utan tillstånd. Denna aspekt gör också att jag är tveksam till Moderaternas reservation om att brottet att utföra en svarttaxitransport borde anses vara utfört redan när en överenskommelse om transport har träffats. Det skulle kunna innebära att några förflugna ord om hemskjuts mot eventuell betalning skulle kunna straffas med böter utan vare sig att transport har utförts eller att pengar har överlämnats. Kan det verkligen vara rimligt?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

Herr talman! Jag hade tänkt inleda mitt anförande med att säga "Äntligen!" men det ska jag inte. Den seriösa taxirörelsen hann före mig. I det senaste numret av Taxi Idag finns nämligen denna rubrik: "Äntligen, äntligen!" Det är bra att vi nu får ordning på det samhällsproblem som svarttaxi utgör. Jag känner mig mycket nöjd med det betänkande som trafikutskottet har enats om i ett första steg. Jag är övertygad om att alla kommer att kunna åka taxi tryggare där man kan lita på föraren. Inte minst gäller detta kvinnor. Frågan om redovisningscentraler saknas i detta betänkande, men det pågår en beredning i Näringsdepartementet som vi från utskottet förväntar att vi ska få ta del av i form av en lagrådsremiss innan mandatperioden är slut. För att ytterligare understryka hur viktig frågan om redovisningscentraler är har vi från utskottet gett regeringen ett tillkännagivande om detta. Vad innehåller då detta första steg av godbitar? Låt oss börja med påföljdsfrågorna. Inledningsvis vill jag slå fast att de nya förslagen i yrkestrafiklagen ska ses som ett komplement till bestämmelserna om olaga yrkesmässig trafik. Det innebär att den som utfört fler än en olaglig persontransport enligt bestämmelsen ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att slå fast att svarttaxiverksamheten är ett samhällsproblem. Det är ett faktum att det sprider sig över hela landet. Det är inte längre enbart ett storstadsfenomen. De kriminella inslagen blir också allt vanligare. Polisen, kommuner, Försäkringskassan, skattemyndigheten och givetvis taxis organisationer har jobbat hårt för att komma till rätta med svarttaxiverksamheten, men det har med nuvarande lagstiftning visat sig vara svårt att få stopp på denna illegala verksamhet. Det finns goda exempel där kommuner bland annat har använt omskyltning och införande av stoppförbud. Med dessa åtgärder har man kommit en bit på vägen, men det räcker inte. Vi socialdemokrater ser allvarligt på dessa missförhållanden och utesluter inte för vår del att ytterligare straffskärpningar bör ske genom att påföljden fängelse bör kunna komma i fråga i vissa fall av olagliga persontransporter. Herr talman! Det handlar också om att man från ordningsmakten ska kunna beslagta fordon som används för svarttaxiverksamhet. Därför är det positivt att man i Justitiedepartementet bereder ett förslag som syftar till att öka möjligheterna att beslagta och förverka fordon som används vid trafikbrottslighet även om fordonet tillhör någon annan än föraren. En lagrådsremiss planeras under år 2006. Trafikutskottet ser positivt på att frågan om beslagtagning och förverkande av fordon i samband med trafikbrott har uppmärksammats av regeringen och att åtgärder övervägs. Jag vill i detta sammanhang också ta chansen att peka på det faktum att de som döms för att ha kört svarttaxi i de allra flesta fall får dagsböter. I praktiken innebär detta att de ofta kan återuppta sin illegala verksamhet omedelbart. Detta är naturligtvis oerhört frustrerande för de myndigheter som jobbar med frågan. Vi har också uppfattat att rättspraxis inte fungerar tillräckligt effektivt för att man ska kunna komma till rätta med problemen. Polis och åklagare saknar en laglig möjlighet att beslagta och förverka ett fordon som upprepade gånger brukas vid svarttaxiverksamhet. Herr talman! Utskottet är inte främmande för att körkortet bör kunna återkallas vid upprepade förseelser samt att den aktuella bilen tas i beslag och förverkas. Vi i trafikutskottet förutsätter att regeringen noga följer rättsutvecklingen på detta område och att man skyndsamt återkommer till riksdagen om det behöver vidtas ytterligare åtgärder när det gäller påföljdsreglerna, i enlighet med vad vi i trafikutskottet har sagt i frågan. Med det jag här har redogjort för anser trafikutskottet att de motioner som behandlas på detta område är tillgodosedda. Jag ska kort säga något om limousintrafiken, som alliansen har en reservation om. Redan i den så kallade avregleringspropositionen framhöll regeringen och dåvarande kommunikationsministern att taxameterkravet var en av hörnstenarna för taxis avreglering och en förutsättning för konkurrens på lika villkor. I och med avregleringen 1990 försvann begreppet limousin och andra varianter. Den som erhöll taxitillstånd ska uppfylla kraven för detta och får sedan använda fordonet på det sätt han eller hon önskar inom ramen för gällande lagstiftning. Senare under 1990-talet skärpte Vägverket kraven för att erhålla undantag från taxameterkravet. Det man hade i åtanke var främst glesbygdstrafik där ett fordon används uteslutande för exempelvis skolskjutsar. Jag har fullt förtroende för länsstyrelserna och deras hantering av tillstånd för att få köra persontrafik utan taxameter. Låt inte detta bli en tandlös lagstiftning. Vill vi något med att få bort svarttaxin så måste vi ha klara regler. Därför är det bra att länsstyrelserna har hårda regler om tillstånd för limousintrafik. Herr talman! Som jag sade inledningsvis utgår vi i trafikutskottet från att åtgärder vidtas för att komma åt den ekonomiska brottsligheten i taxinäringen. Det finns utmärkta förslag i utredningen, bland annat om obligatoriska redovisningscentraler. Detta anser vi vara en mycket viktig åtgärd för att äntligen få ordning och reda i branschen så att seriösa taxiåkare ska ha en chans mot den osunda konkurrensen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag tacka den utmärkta utredningen som ligger till grund för detta betänkande för ett väl genomfört arbete. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Brandin börjar med att läsa ur Taxitidningen där man skriver: Äntligen! Brandin sade att han själv hade tänkt använda ordet äntligen. Var det positivt, eller vad lägger du för värdering i ordet äntligen i detta hänseende? Om man är skribent i en tidning måste man skriva äntligen om det börjar hända någonting efter fem, sex års hantering i en fråga. Vad annars skulle det stå? Tror Brandin att han någon gång under sin tid här i riksdagen kommer att kunna få säga äntligen när det gäller ytterligare åtgärder för att stärka rättsdelen när det gäller taxiverksamhet? Vi får se. Tiden kommer att utvisa detta. Jag är lite bekymrad när jag hör Brandin tala om att vi måste ha hårda regler för limousineservice. På det sätt som du redovisar det skrämmer det mig. Vi vill också ha hårda regler. Men för Brandin verkar det inte vara något problem att vi har olika tolkningar. Jag vill att Brandin här i talarstolen i dag säger att han på intet sätt vill att vi ska ta bort den fungerande limousineservice som i dag finns på vissa orter. Det är viktigt. Vill Brandin att seriösa limousineföretag i andra delar av landet också ska få möjlighet? Det är viktigt om Brandin skulle kunna ge den signalen. Så ser inte länsstyrelserna att de kan tolka bestämmelserna. Jag önskar att Brandin tog kontakt med länsstyrelsefolket som hanterar de här frågorna. Det är problemet. Men det behagar inte Brandin att sätta sig in i.
Herr talman! Man brukar säga att vädret gör människor glada. Men när man hör Jan-Evert kan man faktiskt tro att det regnar ute. Det är bara bitterhet och bitterhet oavsett vad vi skriver i detta ärende. Jan kan tala om för Jan-Evert Rådhström att jag har mycket nära kontakter med länsstyrelserna. Jag tycker att länsstyrelsen gör ett jättebra jobb när det gäller att ge tillstånd till att köra persontransporter utan taxameter. När man avreglerade taxi år 1990 skrev man in detta i det beslutet. Det finns ett undantag, och det är Stockholm, Göteborg och Malmö när det gäller SAS limousineservice. Jag tycker att man ska vara mycket restriktiv med att ge tillstånd för övrig limousineservice. Vill vi komma till rätta med det samhällsproblem som svartaxi ändå är ska vi enligt mitt förmenande inte ha några gråzoner. Vi ska ha klara regler för vad som gäller. Då är taxameterfrågan den viktigaste biten. Jan-Evert Rådhström har själv tagit upp frågan om redovisningscentraler. Hur ska det fungera för limousineverksamheten och redovisningscentraler? Om vi inte skärper detta riktigt får vi en tandlös lag. Det tror jag inte att någon av oss egentligen vill ha.
Herr talman! Jag tog upp frågan om tömningscentraler. Brandin ställer nu frågan till mig hur jag vill lösa det. Detta är bara ett tecken på att Brandin varken läser eller lyssnar. Han lyssnar inte på våra argumentationer, och han läser inte våra reservationer. Det behagar han inte göra. Vi menar att det ska finnas en möjlighet för limousineservice att köra förbokade resor. Det är tydligt vad vi tycker. Det borde Brandin ha vetskap om. Brandin påstår att jag inte är som det väder som vi har i dag. Jag för min del och Moderata samlingspartiet har synpunkter oavsett om det är vackert väder eller dåligt väder. Vi för politik under årets 365 dagar. Vi lägger oss inte ned och solar, som det tyvärr verkar att regeringsföreträdare gör. Oavsett om det är regn, snö eller blåst ligger ni still och tror att det är söndag.
Herr talman! Man kan nästan tro att vi diskuterar SMHI:s verksamhet, men det gör vi inte. Vi står när det gäller limousineverksamheten fast vid att länsstyrelserna ska vara den instans som avgör detta och att länsstyrelserna också ska ha en restriktiv hållning. Det blir problem med gränsdragningar. Var ska man dra gränsen när det gäller limousineservice? Jag är helt övertygad om att en del av denna verksamhet är jätteseriös. Men det finns också en del som kan gömma sig bakom ordet limousineservice. Då är vi tillbaka till frågan. För mig är det ingenting annat än att man kör persontrafik utan att personerna i fråga som åker med kan kontrollera priset på något sätt, exempelvis genom en taxameter. Det är vad vi är emot.
Herr talman! Som Brandin säkert noterade talade jag om veteranfordonen. Jag vill ge Brandin tillfälle att nämna något om det särskilda yttrande som Kristdemokraterna har. Vi vill att det ska stå klart att till exempel utnyttjande av veteranfordon vid en skolavslutning eller studentexamen inte ska behöva falla under svarttaxibestämmelser.
Herr talman! Det som utredningen har tittat på är den norska modellen. Den norska modellen eftersträvar flera av oss. Det har också sagts här i talarstolen i dag. Med den norska modellen har man inte problem just när det gäller att köra veteranfordon vid högtidliga tillfällen. Jag är helt övertygad om att med den lagstiftning som vi förhoppningsvis nu ska anta i kammaren kommer heller inte detta med veteranfordon att vara något problem. Det handlar om att man kör vänner och bekanta antingen med brandbilar, äldre personbilar, motorcyklar eller vad det månde vara. Det kommer inte att vara något problem. Reglerna gäller om när man ger sig in att köra yrkesmässig trafik.

Herr talman! Det betänkande om åtgärder mot svarttaxi som vi nu ska ta ställning till är mycket efterlängtat inte bara av oss som är taxikunder utan också av taxinäringen själv, polisen och av skattemyndigheterna. Taxinäringen avreglerades år 1990. De som genomdrev avregleringen gjorde det nog i ett vällovligt syfte att få konkurrens och ge förbättrad service till kunderna. Men erfarenheterna av den avreglerade taxiverksamheten visar att så blev inte fallet. Det blev mer problem än vad man hade väntat sig. Det växte snabbt fram en svart marknad. Att köra svarttaxi blev en bra inkomstkälla för många. Oseriösa taxiföretagare fuskade med redovisning, skatterna och avgifterna. De seriösa taxiägarna riskerade att slås ut när den omfattande ekonomiska brottsligheten skapade en snedvriden konkurrens. Enligt Skatteverket undanhålls 2-4 miljarder årligen i skatt. Det blev också bekymmer för kunderna. Rån och våldtäkter i samband med svarttaxi började rapporteras. Det blev inte längre säkert att åka taxi. En utredning tillsattes. Resultatet av utredningen ligger nu till grund för dagens betänkande. I dag kan vi ta ställning till en del förslag som jag tror kommer att förbättra situationen avsevärt. Om betänkandet går igenom kommer det att bli lättare för polisen att ingripa. Om man inte har taxitillstånd blir det förbjudet att utföra även enstaka persontransporter mot ersättning om man har erbjudit körningar till allmänheten. Det gäller alltså inte vänner och bekanta. De nya bestämmelserna ska ses som ett komplement till bestämmelsen om olaga yrkesmässig trafik. Jag tycker att det är viktigt att det finns bra taxiförare. Som kund lägger man sitt liv i förarens händer. Hans eller hennes skicklighet avgör om jag kan slappna av och känna att jag åker tryggt. En taxiförare har faktiskt ansvar för andra människors liv, och då behövs det vissa kvalifikationer. Ett tillstånd och någon form av förarlegitimation gör tillsammans att man som kund kan känna att man har vissa garantier för att åka säkert. Den ekonomiska brottsligheten är omfattande. Utredningen om taxinäringen hade i uppdrag att analysera åtgärder som behövde vidtas för att minska den ekonomiska brottsligheten. Man föreslår en hel del åtgärder för att minska fusket, bland annat att information från alla taxametrar ska överföras till särskilda redovisningscentraler. Därför ser vi med tillfredsställelse att vi i dag kan göra ett tillkännagivande om att regeringen ska presentera en lagrådsremiss under den här mandatperioden. Vi tycker också att det är bra att Skatteverket planerar särskilda åtgärder för att komma åt verksamheten. Jag tror avslutningsvis att de här bestämmelserna sammantaget kommer att ge tydliga signaler till dem som utövar sådan här verksamhet om att detta är någonting som samhället inte tolererar.

Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga motioner. Jag tycker att det är viktigt att vi gör en distinktion här, för vi talar om lite olika saker. Vi talar om svarttaxi, det vill säga att man utan trafiktillstånd i privatbil mot betalning kör okända personer. Vi pratar också om reguljär taxiverksamhet, där det också finns en gråzon, det vill säga att allt inte redovisas till skattemyndigheterna. Jag tror att båda problemen är viktiga, och jag är också nöjd med att vi via betänkandet tar itu med båda verksamheterna. Här har framförts åtskilliga tack från talarstolen. För egen del skulle jag vilja tacka Transports avdelning 12 i Malmö, och särskilt ombudsmannen Stig Dahlqvist. Han hjälpte mig att sätta mig in i de här frågorna. Han ordnade ett seminarium där både skattemyndigheten, polisen och åklagarna gick igenom vad det fanns för problem i just den region av landet som jag kommer ifrån. Med ledning av de erfarenheter som jag fick i det sammanhanget lämnade jag in en motion hösten 2002. Jag kan nu med tillfredsställelse se att fyra av de fem förslagen till riksdagsbeslut kommer att tillgodoses i och med detta. I motionen från 2002 står det att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening angående tömning av taxametrar att detta obligatoriskt ska ske i av tillsynsmyndigheten fastställd tömningscentral. Det står också att tillsynsmyndigheten, åklagarmyndigheten och polisen ska ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med fusket i branschen, att polisen får rätt att beslagta slutrapporter från taxametrar - detta är lite oklart - och att riksdagen som sin mening i motionen anför att det ska räcka med att svarttaxiverksamhet fastställs vid ett tillfälle för att det ska bli fällande dom. Det här är någonting som är påtagligt för de flesta av oss som nyttjar taxi i Skåneregionen. För egen del har det hänt att jag på kvällen har tagit taxi från Malmö till Lund. Jag har gått in i en taxi och bett chauffören slå på taxametern och fått beskedet: Då får du åka i en annan bil! Det här är vanligt, och det ska absolut inte få förekomma. Det har förekommit alldeles för länge, och frågan är också utredd åtskilliga gånger sedan avregleringen 1990. Nu är det då äntligen dags att gå till beslut. Man kan undra hur mycket som har undanhållits skattemyndigheterna under den långa tid som verksamheten har fått fortgå utan erforderliga åtgärder. Man bedömer att det årligen handlar om ett intäktsbortfall på mellan 2 och 4 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar. Skattemyndigheterna och polisen i Skåne bedömer att ungefär 20 % körs in via taxametern och 80 % är svart verksamhet. Då förstår ni att det är ganska svårt att vara hederlig taxiägare och kunna konkurrera med andra taxiägare som kör på de här andra villkoren. Det finns mycket i den här valrörelsen som handlar om att gynna småföretag. Jag skulle vilja säga att åtgärder mot skattefusk kanske är det mest angelägna för att det ska gå bra för småföretagen och för att det ska löna sig att vara hederlig. Det är också någonting som Taxiförbundet har verkat för. När jag kontaktade Transport lärde jag mig att verksamhetens ohederlighet och fusk leder till att arbetsvillkoren försämras. Det är en överetablering som gör att chaufförerna pressas att köra långt över de kör och vilotider som finns. Det finns problem med att man missbrukar a-kassa, och även många andra problem som gör verksamheten sämre för chauffören. Detta är en verksamhet som också bidrar till fördomar mot människor som kommer från andra länder eftersom de är mer frekventa bland taxichaufförer än i en del andra yrkesgrupper. Då dras alla över en kam. Således är det även av integrationsskäl viktigt att vi kommer till skott med de här frågorna. Det är också viktigt för de resenärer som använder taxi. Det handlar om rörelsehindrade, människor i glesbygd, äldre människor och kanske en del av oss kvinnor som använder taxi när det är mörkt ute för att kunna känna oss mer trygga. Då blir man ganska beklämd av att det sommaren 2002 förekom 16 anmälda sexualbrott från taxi enligt en undersökning som gjordes. Det ska vara tryggt och säkert att åka taxi. Därför är det angeläget med de åtgärder som vi nu föreslår i samband med det här. Det är också viktigt att man tar itu med tillsynen och sanktionerna i sammanhanget. I dag är de alldeles för svaga. Det har förekommit att en taxibilsägare med två anställda i två år har kört utan tillstånd och kanske har kört in 1 miljon kronor. Böterna i det fallet blir 3 600 kr. Dessutom händer det att det tar lång tid innan länsstyrelsen drar in trafiktillstånden efter det att fällande dom har fallit, vilket innebär att vederbörande lugnt kan köra vidare till dess att tillståndet har dragits in. Detta är en svulst på samhället. För dem av oss som vill ha trygga och säkra förhållanden i trafiken är det synnerligen angeläget att vi kommer till rätta med det här.

Herr talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 2. Det är glädjande att hela alliansen står bakom reservationen och med andra ord yrkar bifall till den motion som jag har väckt i frågan. Bakgrunden till motionen är att det i min hemkommun finns en hel del taxiföretag, och även rätt många svarttaxibilar en del kvällar och nätter. Dessutom finns det ett mindre företag som är specialiserat på företagstransporter och andra speciella önskemål. Företaget kör alltså inte taxi, utan det har så kallade hyrverksbilar - limousiner. Den företagare som jag pratar om har dispens från taxameterkravet från länsstyrelsen för persontransporter av utpekade kunder, till exempel Statens jordbruksverk. Men för transporter utöver det ska länsstyrelsen informeras och en kopia av avtalet skickas in till länsstyrelsen. Den här företagaren har också blivit nekad dispens för transporter av brudföljen och deltagare till studentbaler. Länsstyrelsen i Jönköpings län, som jag kommer ifrån, säger alltså att en hederlig, skötsam företagare som betalar sin skatt inte ska få sälja sina tjänster till hugade kunder. Det gör man samtidigt som det florerar en svartuthyrning av liknande bilar, men det är tydligen inte någonting som är av intresse. Att det finns hemsidor på Internet där var och en kan se bilder på intressanta och läckra bilar som man kan få hyra av privatpersoner till sitt bröllop eller till den där studentbalen man hade tänkt gå på och som kostar uppemot 4 000 kr i timmen att hyra funderar inte Länsstyrelsen i Jönköpings län på och inte Vägverket heller. Att det på gymnasieskolorna hänger anslagstavlor fulla med intressanta bilar man kan få hyra till bra pengar, 1 000, 2 000, 3 000 eller 4 000 kr, är ingenting man gör någonting åt. Så är det i Jönköpings län. Men det är skillnad på var man bor. I Stockholms län och i Västra Götalands län är det inte så. Jag har här i min hand, herr talman, ett par olika dispenser från taxameter från Länsstyrelsen i Stockholms län. Det är faktiskt inte alls så, Brandin, att det enda undantaget som finns är SAS Limousine och ingenting annat. Jag har dispensundantag från taxametertvång ifrån Länsstyrelsen i Stockholms län gällande Freys Hyrverk och Prestige Limousine AB, och fler finns. Vad säger då detta? Säger det att detta är likhet inför lagen? Länsstyrelsen i Stockholms län säger en sak. Villkoren i dispensen i Stockholms län är att det gäller för förbeställda transporter, köruppdrag får bara tas emot via beställningskontoret, fordonet får inte ha taxiskylt eller liknande skylt, det får inte vara försett med anordning som visar att det är ledigt för uppdrag eller ställas upp så att risk uppkommer att fordonet uppfattas som taxifordon och ersättning för transporterna ska erläggas mot faktura. Det är precis det som jag talade om i min motion och som reservationen från alliansen också handlar om. Det handlar om ett korrekt förfarande där kunden och företaget redan från början är överens om vad det ska kosta att åka på balen, och man betalar via faktura. Det finns ingen risk att det här ska sammanblandas med någon sorts svarttaxi. Det har Länsstyrelsen i Stockholms län förstått, och så fungerar det här. Men i Jönköpings län är det inte så. Har Brandin fortfarande, efter detta, lika stort förtroende för länsstyrelserna och deras hanterande? Jag måste säga att jag inte har det. Jag har några frågor. Vad innebär begreppet likhet inför lagen? Ska det vara så att det är skillnad i hur företag behandlas beroende på var någonstans i Sverige de är etablerade? Varför kan man åka limousine till sitt bröllop och betala vitt för det i Stockholm men inte i Jönköping? Är verkligen Socialdemokraterna stolta över detta? Jag tycker att vi alla kan vara överens om att vi ska ha åtgärder mot svarttaxi. Men var är åtgärderna för fler och växande företag som betalar skatt i vårt land, herr talman?